Herr talman! De vägprojekt och vägarbeten som herr Westberg nu talar om kunde jag av naturliga skäl inte hitta i mitt departement, därför att de sorterar under arbetsmarknadstyrelsen. Även om det sker ett i och för sig intimt samarbete i fråga om både projektering och utförande mellan vägverket och AMS, är ändå den formella gången att de arbeten som herr Westberg talar om ligger så att säga på AMS-sidan.

Det ena är sysselsättningsaspekten och det andra är den ekonomiska sidan när det gäller fullföljandet av sådana här projekt. Såvitt jag förstod av herr Westberg skulle inte sysselsättningsaspekten vara det avgörande, alltså att man har avbrutit dessa arbeten. Om jag fattade honom rätt, skulle det närmast vara fråga om den ekonomiska delen. Vilken del det nu än är av dessa ligger det givetvis i beredskapsarbetenas natur att de skall kunna sättas i gång när behov finns och avbrytas när de inte längre behövs. Jag kan alltså utan att gå in på de enskilda fall som herr Westberg här talar om ändå gå i god för det som är praxis på detta område, nämligen att ett beredskapsarbete normalt avstannar exempelvis under sommarmånaderna för att sedan igångsättas på hösten. Det är väl den gängse regeln i de områden där sysselsättningen är svag. Vidare har man självklart att följa möjligheterna att satsa pengar på alla dessa objekt, som ändå är angelägna och som skulle behöva utföras. Jag vill i sammanhanget erinra om trots att det inte har med den här aktuella frågan att göra, att jag själv för en tid sedan kopplades in med mitt departements resurser i några beredskapsobjekt, som väl är bekanta nu. För några veckor sedan erhölls tillfälligt medel från kommunikationsdepartementet för igångsättning av ett antal begränsade, mindre arbeten. Jag tror att det efter dessa förklaringar inte skall råda några större meningsskiljaktigheter mellan oss. Naturligtvis skall de arbeten som herr Westberg talar om fullföljas så snabbt som möjligt. Jag utgår från det.

Herr talman! Jag uppskattar att kommunikationsministern går i svaromål, trots att det nog är riktigt som han säger att det hade varit bättre om jag vänt mig till inrikesministern just när det gäller dessa ting. Att jag vände mig till kommunikationsministern berodde på att jag ville anlägga rationaliseringssynpunkten på denna frågeställning. Jag tycker att det inte kan vara ett riktigt sätt att hantera vägbyggnadsmedel på att så här hastigt avbryta en mycket angelägen byggnadsverksamhet. Det är väl riktigt att man brukar avbryta beredskapsarbeten inför sommarhalvåret. Men nu är det inte dessa skäl som har spelat in, utan det är bristen på medel som har gjort att man har blivit tvungen att avbryta de aktuella och ytterst angelägna vägprojekten. Självklart har dessa arbeten blivit beredskapsarbeten av det skälet att man inte har fått ordinarie vägpengar till dem. Det är så utomordentligt angelägna projekt att man inte har velat vänta till dess man har kommit på tur när det gäller vanliga vägpengar. Därför har man gjort så här. Behoven av sysselsättningsmöjligheter är också utomordentligt stora, men jag har velat lägga dessa mera rationella synpunkter på frågan. Sedan är det ju inte bara inom det här området som det är brist på pengar. Man har ju också dragit in underhållsbidragen med ca 670 000 kronor till vårt län, och det påverkar givetvis också den ordinarie vägverksamheten.
Herr talman! Jag tror att det är angeläget att innan vi avslutar denna debatt göra klart att vi, utan att vara oeniga om behovet av att alla dessa projekt utförs så snabbt som möjligt, ändå måste konstatera att man bör skilja mellan ordinarie väganslag och beredskapsmedel. Detta gäller inte bara på vägbyggnadsområdet, utan det gäller över huvud taget på hela arbetsmarknaden där man sätter in beredskapsarbeten.

Herr talman! Herr Elmstedt har frågat mig, om jag avser att vidtaga åtgärder för att förhindra de negativa verkningar som lockouten inom skolväsendet kan befaras få på betygsättningen och därigenom på fortsatta studier. Det är en fortlöpande bedömning som skall ligga till grund för betygen. Betygsättningen avser en längre tidsperiod, i regel en årskurs. Med hänsyn till den korta tid konflikten pågått finner jag det inte sannolikt att några negativa verkningar uppstår.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på frågan. Man kan naturligtvis säga att konflikten har varit relativt kortvarig, men tre veckor är en tidrymd som för en del av eleverna kan vara nog så besvärande. Jag tänker närmast på — och det var väl det som föranledde mig att ställa frågan — att det i varje fall i en del skolor råder det förhållandet, att de olika klasserna i samma årskurs har olika lärare i samma ämne men gemensamma prov. Eftersom en del av dessa klasser har haft lärare som icke varit indragna i konflikten, har deras undervisning fortgått på vanligt sätt, medan de klasser som haft konfliktdrabbade lärare har fått sköta studierna på egen hand och kanske varit helt hänvisade åt sig själva. Det är självklart att man bland eleverna, särskilt då i de årskurser som skall söka in till vidare utbildning, är bekymrad över hur bedömningen kommer att ske när betygsättningen skall göras. Jag är medveten om att det gäller bedömning för en hel årskurs, men tre veckor under en termin är inte en så kort tid att man utan vidare kan anta att uppehållet har gått spårlöst förbi — det vore nog litet lätt att se det så. Jag uppfattar svaret så, att man kan tänja på det, då utbildningsministern säger att han inte finner det sannolikt att några negativa verkningar skulle uppstå. Detta utesluter inte att man ändå kan komma underfund med det. Elevorganisationerna önskar också få någon form av stödundervisning, om detta skulle visa sig behövligt. Jag tror att man måste ta litet försiktigt på det här, eftersom det för många elever är ytterligt känsligt — jag tänker då, som jag nämnde inledningsvis, närmast på dem som är på väg in i högre utbildning. De kan faktiskt få bekymmer som följer dem under resten av deras utbildning.
Herr talman! Det är riktigt att konflikten formellt varit rådande under tre veckor, men genom olika omständigheter som är väl kända utgör den tid som eleverna reellt fått känning av konflikten 7—9 dagar. Det är detta som ligger bakom min förmodan. Jag har inte velat avge något kategoriskt svar, eftersom man självfallet efter en sådan här händelse gärna vill höra elevernas organisationer. TLE har t.ex. uppvaktat under eftermiddagen, och vi vill självfallet ta del av skolöverstyrelsens synpunkter på denna fråga innan vi tar någon definitiv ställning. Min preliminära uppfattning är dock att det med förnuftiga arrangemang inte bör bli några besvärande konsekvenser.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om det står i överensstämmelse med riktlinjerna för utdelning av statliga konstnärsstipendier att sådant kan utgå som stöd för antisemitisk publicistik. Herr Lange har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att förhindra att statliga konstnärsstipendier och bidrag utgår till personer vars verksamhet är inriktad bl.a. på att sprida antisemitisk hatpropaganda genom sådana tidskrifter, vars innehåll kännetecknas av äreröriga nidteckningar och systematiska överskridanden av alla gränser för publicistisk verksamhet. Herr Ahlmark har frågat mig om jag anser det rimligt att ett statligt konstnärsstipendium ges för att stimulera en person och en tidskrift, vars antisemitiska verksamhet och teckningar avslöjats långt dessförinnan, t.ex. i riksdagens utrikesdebatt den 29 april 1970. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Kungl. Maj:t har fastställt de allmänna principerna för användningen av de medel som anvisas till statliga konstnärsstipendier och försöksverksamheten med arbetsbidrag till konstnärer inom måleri m.m. Enligt dessa bestämmelser skall konstnärsstipendier tilldelas konstnärer som genom tillräckliga insatser dokumenterat sin begåvning. Arbetsbidrag skall tilldelas en eller flera konstnärer inom måleri m.m. eller sådan konstnär i samarbete med andra yrkesutövare för projekt som kan främja utvecklingen inom arbetsområdet. Fördelningen av de nämnda stipendierna och bidragen handhas inte av Kungl. Maj:t utan av särskilda organ. Att inom ramen för de refererade bestämmelserna närmare ange konstnärskapets syfte och innehåll har inte ansetts möjligt eller ens önskvärt. Det är dock självklart att konstnärsstipendium eller arbetsbidrag inte bör utdelas om det finns grundad anledning anta att man därigenom skulle stödja antisemitisk propaganda eller lagöverträdelser av något slag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. Jag vill också uttrycka tillfredsställelse över att utbildningsministern i slutet av sitt svar deklarerar att statligt stöd icke bör utdelas om det finns grundad anledning tro att man därigenom skulle stödja antisemitisk propaganda. Ett annat svar hade — herr talman — varit inte bara politiskt otänkbart utan dessutom inte stått i överensstämmelse med de beslut riksdagen har fattat i lagen om hets mot folkgrupp. Det som närmast föranledde min fråga var meddelandet om att tidningen Puss erhållit ett s.k. arbetsbidrag om 8 600 kronor. Arbetsbidraget har utdelats i januari i år, och anslaget är utdelat av ett speciellt beredningsorgan som utses av Konstakademien och Konstnärernas riksorganisation. Vad är det då för tidning eller rättare sagt vilket kulturellt ändamål är det som man har understött med statliga medel? Jo, det är en tidning, vars sista nummer innehåller avsnitt som måste betecknas som den mest uppenbara form av antisemitisk propaganda. Teckningar förevisas där man raljerar med den judiska religionen på ett flertal högst osmakliga sätt. Den berörda tidningen har också mycket riktigt anmälts och det torde utan tvekan komma att föranleda rättsliga åtgärder. Detta är allvarligt nog, herr talman, men det är inte nog härmed. Tidningen Puss har utgivits under flera år, och vid flera tillfällen har den påtalats såsom utgörande ett organ som på det mest stötande sätt stämplat och vanärat såväl olika enskilda personer som folkgrupper. Den tidning som redan i förra årets utrikesdebatt påtalades för antisemitisk propaganda har alltså erhållit statligt stöd. Den tidning som vid otaliga tillfällen uppvisat teckningar på olika politiker i de mest obscena situationer och som från gång till annan på ett högst märkligt sätt uttalat sig om bruket av droger har alltså erhållit statligt stöd! Jag finner detta helt oacceptabelt! Statsrådet säger nu att det inte befunnits möjligt eller ens önskvärt att inom ramen för bestämmelserna om utdelning av bidrag närmare ange konstnärskapets innehåll eller syfte. Detta yttrande kan mot bakgrund av det skedda inte få stå oemotsagt. Tycker inte statsrådet att det hade varit önskvärt att ha haft sådana allmänna riktlinjer att bidrag inte hade utgått till den typ av verksamhet som bedrives av Puss? Jag begär inte några direkta ministeringripanden men jag begär sådana deklarationer från ansvarigt statsråd att berörda myndigheter och organ får en sådan vägledning i sitt arbete att beslut som i fallet bidraget till Puss inte inträffar. Ty det kan inte vara meningen att i ett läge med begränsade resurser understödja och stimulera utgivandet av dylika publikationer! Man kan, herr talman, tycka att deklarationer eller föreskrifter av detta slag inte borde vara nödvändiga. Man borde kunna förvänta sig bättre omdöme från ett organ som har att handha utdelning av statliga medel. Men när nu så uppenbarligen inte är fallet krävs insatser för att åtminstone för framtiden söka förhindra incidenter av detta slag. Jag finner inget uttryck för en sådan inställning hos utbildningsministern men han har ju möjligheten att komma igen i ett senare inlägg.

Herr talman! Även jag vill tacka statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet för svaret. Jag tycker att det var upplysande i flera hänseenden, och det andas sannerligen förståelse för de spörsmål som tagits upp i de enkla frågorna, i varje fall i min. Man kan utläsa ur svaret att statsrådet delar uppfattningen att vad som inträffat är klandervärt. Man kunde möjligen ha uttryckt den saken ännu tydligare och i ännu klarare ordalag.

Vi har åsiktsfrihet här i landet, och vi har pressfrihet — en pressfrihet som sträcker sig vida längre än i kanske något annat även demokratiskt land. Detta vill vi alla slå vakt om. Vi tillåter alla uppfattningar att komma till uttryck. Man får visst både ifrågasätta och direkt kritisera vårt demokratiska styrelseskick och de värderingar som ligger till grund för detta och i stor utsträckning delas av den breda opinionen, också företrädd i denna församling. Ja, man kan t.o.m. gå längre och direkt ge uttryck åt att man vill omstörta detta samhällsskick. Jag tror inte det i och för sig föranleder något ingripande, och det tycker jag må vara hänt. Lagen sätter ändå vissa begränsningar och det har redan av föregående talare erinrats om lagstiftningen beträffande hets mot folkgrupp. Det är brottsligt. Det är uppenbart att vad som har skett beträffande utdelande av bidrag kan uppfattas som en uppmaning att direkt begå en brottslig handling. Därför finns det enligt mitt förmenande anledning att överväga om inte vissa åtgärder kan behöva vidtagas.

Herr talman! Den 29 april förra året höll riksdagen utrikesdebatt. I mitt anförande tog jag då bl.a. upp den antisemitiska propagandan. Får jag citera två stycken ur det anförandet och här på TV-skärmen visa samma bilder som jag demonstrerade på interntelevisionen i andra kammaren den gången: ”TJag fick för några veckor sedan ett nummer av tidningen ”Puss”. Låt mig visa dess baksida. Den rymmer ett vulgärt angrepp på industriministern Krister Wickman. Han kallas Krister Trickman. Teckningen, som alltså skall föreställa industriministern, har försetts med just sådana drag och detaljer som sedan gammalt varit den antisemitiska smädeteckningens kännetecken vare sig man angripit judar eller hånat icke-judar och då försökt visa deras elände genom att ge dem s.k. judiska drag. Den medlem av redaktionen för tidningen Puss, som gav mig detta nummer av tidskriften, sände mig samtidigt något slags ironisk hälsning: ”Här ett ex. av Der Stiärmer plus som gåva en teckning som jag gjorde sommaren 67, väl bekomme! ” Också denna ”gåva”, en sadistisk karikatyr, kan vara värd att visa för kammaren. Den föreställer Moshe Dayan med lapp för ena ögat och med en nål som närmar sig hans andra öga. På nästa bild har nålen gjort sin insats, Dayan är blind, sitter med lappar för båda ögonen och samlar som tiggare in pengar till Isarel.” Slut på citatet från utrikesdebatten i april förra året. Några månader senare begärde samma person och tidskriften Puss ett s.k. arbetsbidrag för sin tidskrift. I år har man fått 8 600 kronor i statligt bidrag från Konstakademien. Därefter har han alltså än en gång i ännu vidrigare teckningar smädat Israel och judarna genom att nyttja grepp och fördomar som direkt påminner om den antisemitiska propagandan från t.ex. nazisttiden och från en del sovjetiska tidskrifter i dag. Det är bra att också politiskt obekväma konstnärer får stipendier. Någon politisk diskriminering ska vi inte ha, allra minst vad gäller bidrag till konstnärligt arbetande personer. Men det här fallet gäller något helt annat. Här har man gett statliga pengar till en person som bedriver grupphets i teckningens form och som anknyter till stämningar som en gång fört vår världsdel in i dess största katastrof. Där måste en gräns dras. Det måste bli fullt klart att antisemitisk verksamhet aldrig får stimuleras med statsbidrag. Att Konstakademien inte förstått det är häpnadsväckande. Jag tackar utbildningsministern för hans svar i dag där klarhet har skapats. I kampen mot antisemitismen måste alla demokratiska partier stå enade.

Herr talman! Jag är, av skäl som är väl kända, förhindrad att uttala mig om det enskilda fallet. Frågan är anmäld för justitiekanslern och i detta läge vore det högst olämpligt av mig att föregripa JK:s utlåtande. Vid utformningen av gällande regler för stipendier och andra bidrag till konstnärlig verksamhet har det varit en bärande princip att i möjligaste mån delegera handläggningen för att inte lämna några möjligheter öppna för otillbörlig politisk styrning i de enskilda fallen. Stipendieutdelningen har anförtrotts — jag tror att det kan vara värdefullt att meddela kammarens ledamöter detta — fyra fristående organ, nämligen styrelsen för Sveriges författarfond, Konstakademien i samråd med Konstnärernas riksorganisation, Musikaliska akademiens styrelse i samråd med Tonsättarföreningen och slutligen Konstnärsstipendienämnden. Ett betydande inflytande har alltså tillförsäkrats konstärernas egna organisationer och endast några av dessa styrelseposter bestäms i realiteten av regeringen. Det framstår naturligtvis som viktigt — och jag tror att det råder stor enighet om detta i denna kammare — att slå fast att, i den mån konstärlig verksamhet som stimuleras med allmänna medel uttrycker politiska värderingar och idéer, betyder detta givetvis inte att det allmänna på något sätt ställer sig bakom de åsikter som framförs. I den mån åter som verksamheten innebär lagöverträdelser av något slag är det naturligtvis de rättsvårdande myndigheternas sak att gripa in. Med nuvarande ordning — det erkänner jag gärna — finns det inte någon hundraprocentig garanti mot övertramp av antytt slag. En risk för missbruk av förtroende kommer naturligtvis alltid att finnas, och det är ett pris som vi i andra sammanhang har varit beredda att betala för att i ett demokratiskt samhälle maximera möjligheterna till fri debatt och åsiktsbildning. Men naturligtvis är detta, som herr Lange nämnde, en fråga om hur man kan skapa en så bra organisation som möjligt för att på en gång bereda denna frihet och samtidigt minska riskerna för missbruk av den. Jag vill här bara hänvisa till det arbete som kulturrådet bedriver, där man tar upp frågan om centralisering respektive decentralisering av vårt framtida beslutsfattande på kulturområdet. Däri ingår också de medel som kan ställas till olika kulturutövares disposition.

Herr talman! Jag delar utbildningsministerns uppfattning att man så långt möjligt är skall delegera denna rätt att fördela bidragen för att undvika politisk styrning och för att över huvud taget även på detta område som på så många andra tillgodose decentraliseringssträvandena i samhället. Det är också riktigt, helt naturligt, att i den mån politiska värderingar kommer fram, som kan vara obekväma för det statsbärande partiet eller någon annan politisk riktning, skall inte heller det utgöra hinder för att bidrag skall kunna utdelas. Det är också riktigt att det är de rättsvårdande myndigheterna som har ansvaret för att överträdelser av gällande lag beivras.

Jag påtalade redan i mitt första inlägg att denna tidning har varit aktuell i flera år och att den, som herr Ahlmark här visade på intern-TV-skärmen, tidigare har påtalats i riksdagen för antisemitisk propaganda och av många andra skäl. Vad man måste fråga sig med tanke på att vi har begränsade resurser i detta samhälle är huruvida över huvud taget konstnärliga bidrag skall utgå till dessa tvivelaktiga publikationer, där man dessutom tidigare har dokumenterat vad jag vill kalla antisemitisk propaganda. Jag håller med utbildningsministern om att detta är en mycket svår avvägning, men det inträffade visar ju på nödvändigheten att man från det ansvariga statsrådets sida klarare drar upp riktlinjerna i sådana här frågor. Det har tydligen inte räckt med att vi har antagit i riksdagen en lag om hets mot folkgrupp och det har inte räckt med de allmänna politiska debatter om antisemitism och rasism, som har hållits i denna kammare och i föregående riksdagar, för att nämnden eller utskottet i fråga skall få förståelse för att man bör avstå från bidrag till denna verksamhet. Det är alltså detta jag tar upp, och jag efterlyser fortfarande någon form av ställningstagande från utbildningsministern till hur man bättre skall kunna klargöra för nämnder hur de skall kunna undvika sådana här incidenter.

Herr talman! Jag vill än en gång betona att jag inte har någon som helst anledning att söka sak med utbildningsministern, så mycket mera som det framgått av hans svar att han delar den uppfattning som jag försökt ge uttryck åt. Vad som upprör människorna är knappast den publicistik som bedrivs i den tidskrift ett par talare har hänvisat till i den här debatten. De allra flesta har klart för sig att det är domstolsväsendets sak att ta ställning till om lagbrott begåtts och i så fall beivra det. Men vad människorna vänder sig mot är den flathet som de tycker sig utläsa, när vissa organ utdelar statliga stipendier för det här slaget av verksamhet. Det har sagts mig att när ansökan gjordes uppgavs det att den här verksamheten bedrevs i den omtalade tidskriften och att stöd begärdes för att trygga dess fortsättning. Vederbörande kan alltså inte ha varit okunniga om vart pengarna skulle gå. Att döma av uttalanden som gjorts av en av de personer som har ansvaret för bidragsgivningen ansågs det ändå vara värdefullt att tidskriften fick fortsätta med försök i kontroversiell publicistik. Det tror jag nästan ingen har förståelse för utom den berörda parten. Jag erkänner emellertid att utbildningsministern har rätt, när han säger att det här är en svår fråga. Det är inte lätt att ge svar på, vilket utbildningsministern säkert önskar att han kunde, hur man skall förhindra ett upprepande. Det är inte lätt att ge ett entydigt och preciserat svar, men olika vägar kan tänkas. En vore att man en smula mera omsorgsfullt väljer ut de organ och de personer som skall ha ansvar för bidragsverksamheten. En annan är att man undersöker om man inte skulle kunna ge några allmänna riktlinjer för stödverksamhetens handhavande.

Herr talman! I stipendieansökan från Lars Hillersberg och redaktionen för Puss finns en skrytsam beskrivning av den egna tidskriften. Jag citerar den inte för att få en debatt i det enskilda fallet utan för att demonstrera den aningslöshet som extremister präglas av och som stipendienämnden tydligen inte lyckats avslöja. Puss är, säger de själva, ”resultat av nytänkande beträffande produktion, distribution och konsumtion av konst”. Det är alltså i den tidskriften som man gång på gång publicerat antisemitiska teckningar. Men ingenting står mera fjärran från ”nytänkande” än antisemitism. Hets mot judar är en mångsekelgammal vidskepelse, som ofta fört länder in i diskriminering och tragedier. Propaganda mot judar har tagit fart när de styrande, eller grupper inom befolkningen, sökt syndabockar för misstag och olyckor. Plötsligt behöver man något att skylla på och att rikta kritiken mot. Judarna har då ofta varit idealiska. De har, som någon sagt, varit tillräckligt fåtaliga för att vara ofarliga och tillräckligt många för att kunna framställas som ett hot. Och så har kampanjerna startat, misstankarna har fått kraft och kontur och angreppen mot en folkgrupp ibland exploderat i pogromer och massmord. Den 8 april förra året försökte jag i andra kammaren visa varför det är så viktigt att vi ständigt håller den antisimitiska propagandan under uppsikt. Tidskriften Puss och dess redaktion kan tyckas ofarliga vid jämförelse med den tradition i vilken de arbetar. Men det är alltid farligt att nonchalera antisemitism, som är det klassiska vapnet för politiska extremister. Dagens marxistiska antisemiter tror kanske att de är radikala när de smädar judarna. Det är vår skyldighet att påpeka att ingenting kan vara mer reaktionärt än antisemitisk propaganda. För den propagandan har alltid varit den totalitära statens eller den totalitära rörelsens eller den totalitära tidningens försök att få anslutning från andra genom att spela på strängar av hat, skräck, oro och främlingskap. Därför har det alltid varit politiker ur klart reformvänliga partier som stått på klart demokratisk grund som varit antisemitismens mest lidelsefulla motståndare. Liberaler och socialdemokrater har i Europas länder ofta funnit varandra när de bekämpat antijudiska fördomar. I Sverige i dag står självklart de fyra stora partierna bakom fördömandet av varje slag av antisemitism. Och just därför att vi kan visa upp en sådan enighet finns det goda möjligheter att den vidskepelse som sprids bl.a. av tidskriften Puss aldrig skall få sätta sin prägel på någon viktig del av svensk opinion.

Herr talman! Jag gav redan i mitt första svar ett besked som gäller de tre frågor som ställts, nämligen att där det finns grundad anledning anta att man skulle stödja antisemitisk propaganda eller lagöverträdelser av något slag, bör konstnärsstipendier eller arbetsbidrag inte utgå. Närmare detaljer om det enskilda fallet vill jag med hänsyn till de principer vi brukar följa inte gå in på. Jag skulle vilja ta upp den fråga som herr Lange ställt och som jag tycker är principiellt intressant. Det är en fråga som vi i hög grad sysslar med både i kulturrådet och i departementet, nämligen hur man på kulturfältet skall åstadkomma en fastare och klarare organisation. En metod är ju att lägga frågor av den karaktär vi diskuterat i dag under departementschefen. Fördelarna med den är att det blir lätt för allmänheten och riksdagen att utkräva ett ansvar. Nackdelen är, som också påpekats här, den misstanke som kan uppstå om otillbörlig styrning eller påtryckning från de s.k. makthavandes sida. En annan metod — och det är ju vad kulturrådet i hög grad är inne på — är att decentralisera beslutsfattandet till särskilda för ändamålet utsedda organ. Fördelarna med den metoden är att man får en betydande sakkunskap som kan knytas till ett organ av detta slag. Den som är rädd för styrning uppifrån kan känna sig betydligt lugnare. Nackdelarna är naturligtvis att en kontroll från allmänhetens och de politiskt ansvarigas sida blir svårare att genomföra. Jag är inte beredd att i dag ta ställning till dessa mycket besvärliga och principiellt viktiga frågor. Men de kommer att diskuteras mycket intensivt under den närmaste framtiden, och mycket talar för att jag får återkomma till riksdagen med förslag i dessa frågor när utredningsarbetet och övervägandena i kanslihuset är klara.

Herr talman! Herr Söderström har frågat justitieministern vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av första lagutskottets utlåtande nr 25 år 1965 angående översyn av vissa legala räntebestämmelser. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Såsom framgår av riksdagsberättelsen år 1969 har Kungl. Maj:t gett köplagssakkunniga i uppdrag att se över reglerna om ränta vid dröjsmål med betalning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret. De bestämmelser som nu gäller innebär ju bl.a. att den som lånat pengar och därvid inte förbundit sig att betala någon ränta inte är skyldig att betala sådan förrän lånet förfallit till betalning och då efter en räntesats av 6 procent. Är ingen förfallodag bestämd, utgår räntan efter 5 procent ”från den dag han lagsökt varder”. En stämning måste alltså ske annars kan över huvud taget inte ränta erhållas när det gäller skadestånd. Vi kan göra en jämförelse med att staten nu betalar 7 procent på överskjutande skatt och betingar sig 12 procent på kvarskatt oavsett när betalning sker. Om man bortser från kvarskatteräntan så är gällande räntesatser väsentligt lägre än Sveriges riksbanks diskonto och de räntesatser som tillämpas allmänt. Därför kan numera en skadeståndsskyldig — eller annan betalningsskyldig — göra sig en god förtjänst på att fördröja betalning av skuld. Det innebär att den som får vänta på sin betalning gör motsvarande förlust — en förlust som kan medföra att han i stället tvingas låna kapital med marknadsmässig ränta — och därmed ytterligare ökar sin förlust. Till detta kommer att den som är berättigad till ränta inte kan få tillgodoräkna sig ränta på ränta. Speciellt när det gäller mål som drar ut långt på tiden — exempelvis expropriationsmål, som kan ta flera år — kan detta betyda stora ränteförluster om man jämför honom med en person som har samma belopp insatt på bank. Att förhållandena inte är bra insåg första lagutskottet när det avgav sitt betänkande nr 25 år 1965. Efter att ha hört flera remissinstanser ansåg utskottet att en översyn av bestämmelserna borde göras. Den 14 maj 1965 beslöt riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t giva till känna vad utskottet anfört. Eftersom det har gått nästan sex år sedan dess tyckte jag att det fanns grundad anledning att ställa denna fråga. Nu har jag fått till svar att detta spörsmål har överlämnats till köplagssakkunniga. Då inställer sig naturligtvis en följdfråga: När kan man vänta ett förslag? Jag har en känsla av att genom att frågan bakats in i ett större sammanhang kommer avgörandet att fördröjas åtskilliga år. Jag vet inte om statsrådet är beredd att svara närmare på detta.

Herr talman! Jag kan inte ge herr Söderström något exakt besked om när köplagssakkunniga avlämnar ett betänkande med förslag om nya räntebestämmelser, men jag har hållit kontakt med utredningen och förvissat mig om att den arbetar med frågan. Att det skall dröja ytterligare åtskilliga år kan jag dock utan vidare säga är en överdrift.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet — det lät positivt och bra.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig om jag är beredd medverka till att nedläggning av järnvägslinjen Karungi-Övertorneå och billinjen Övertorneå—Pajala förhindras med hänsyn till ,föreliggande sociala, lokaliseringspolitiska och näringspolitiska krav och med beaktande av malmbanans ekonomiska betydelse för den totala järnvägsverksamheten i Norrbottens län.

För att få en helhetsbild av trafikförhållandena i Tornedalen har undersökningen även omfattat billinjen Övertorneå—Pajala. Enligt vad jag inhämtat har SJ:s driftdistriktschef i december 1970 informerat berörda myndigheter m.m. om undersökningens resultat och om ett förslag från distriktsförvaltningens sida till ändrad trafikeringsform som innebär att järnvägstrafiken Karungi-Övertorneå läggs ned och att bussoch lastbilstrafik inrättas på hela sträckan Haparanda—Pajala. Beredning av ärendet fortgår inom SJ:s distriktsförvaltning. Någon nedläggningsframställning har inte inkommit till regeringen. Underlag för ett uttalande i nedläggningsfrågan föreligger alltså inte för närvarande. Om emellertid SJ:s styrelse, efter samråd med bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen och Näringslivets trafikdelegation, begär tillstånd att lägga ned järnvägstrafiken på den aktuella sträckan, kommer regeringen att på sedvanligt sätt göra en allsidig bedömning där bl.a. lokaliseringspolitiska och näringspolitiska skäl noggrant beaktas.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

Jag förmodar att opinionsyttringen mot SJ:s planerade nedläggning inte är någon nyhet för statsrådet när det gäller frågor av den här karaktären. Jag vill dock betona de allvarliga följder en nedläggning kunde få för bygden. Tornedalen, som är en gränsbygd med därav följande egenartade problem, är inblandad i en kamp för den fortsatta existensen. Jag skall dock inte här ta upp en debatt om alla de speciella svårigheter som denna gränsbygd har. De stora problemen känner kommunikationsministern, förmodar jag, lika väl till som jag. Men låt mig i alla fall få säga att SJ:s nedläggningshot, om det skulle verkställas av regeringen, för all tid skulle släcka framtidstron hos den i gränsbygden verksamma befolkningen. Det skulle onekligen också vara mycket unikt, om befolkningen på den svenska sidan av gränsen skulle få känslan att ett eventuellt regeringsbeslut innebar isolering och avveckling, samtidigt som man med egna ögon skulle kunna iaktta stor aktivitet och framtidstro på den finska sidan av gränsen. Kommunikationsministern har inte i interpellationssvaret velat ta ställning till frågan om han vill förhindra en nedläggning av järnvägsoch billinjen Karungi—Pajala. Jag drar i alla fall den slutsatsen av statsrådets svar att sista ordet i den här frågan inte sagts ännu. Jag hoppas därför att kommunikationsministern och regeringen när de skall ta slutgiltig ställning till järnvägslinjens framtida existens med verkligt allvar beaktar just gränsbygdens mycket svåra situation.

Slutligen, herr talman: En modellplan för regional trafikplanering tillämpas på försök i Norrbottens län. Enligt min uppfattning borde därför också SJ:s centrala ledning kunna lugna ner sig med indragningsplanerna så länge som försöksverksamheten pågår. Jag ber än en gång att få tacka kommunikationsministern för svaret på interpellationen, och jag noterar med viss tillfredsställelse att dörren så att säga tills vidare inte är stängd i den här frågan.

Herr talman! Jag lovar att fatta mig mycket kort, men jag vill ändock peka på den svåra situation som Tornedalsbygden har. Ett hot om nedläggning av järnvägen måste kännas bistert i en bygd där man kämpar för sin existens. Tornedalen är ett av de områden i landet som har drabbats allra hårdast av omstruktureringen i näringslivet, och det är positiva åtgärder den bygden behöver innan det blir för sent. Tyvärr upplever vi en negativ utveckling på vår sida om gränsen. Det råder inget tvivel om att befolkningen på andra sidan i nuläget har en mera optimistisk syn på framtiden än vi har. Det betyder inte att de inte har problem där, men det är ju viktigt i det här sammanhanget hur vederbörande själv uppfattar situationen. Min slutsats måste vara att lönsamhetsaspekten inte ensam kan få vara avgörande. Jag vet att svaren i sådana här sammanhang i regel är desamma. Men alltför ofta är det så att befolkningen i berörd bygd endast har att börja vänja sig vid tanken på en nedläggning. Den negativa trend som bygden upplever fortsätter då i accelererad takt. Jag tycker att Svetab borde avlägga sitt gesällprov i dessa bygder och att kommunikationerna borde inriktas på en progressiv utveckling i Tornedalen.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

I avsaknad av en framställning om nedläggning kan man självfallet inte fatta beslut om nedläggning. I mitt svar sade jag att den dag då eventuellt sådan framställning kommer, skall vi göra den sedvanliga allsidiga bedömningen, där bl.a. lokaliseringspolitiska och näringspolitiska skäl noggrant skall prövas. Herr Stridsman talade också om den regionala trafikplaneringen som vi har satt i gång i Norrbottens län och som pågår sedan i höstas. Han menade att det måhända kan vara riktigt att avvakta resultatet av den trafikplaneringen innan man vidtar några extrema åtgärder på järnvägssidan.

Herr talman! Jag vill bara ytterligare en gång understryka vad jag framhöll i mitt första anförande, att jag drar slutsatsen av svaret att sista ordet ännu inte sagts i denna fråga, och jag tackar kommunikationsministern för att frågan ligger öppen för fortsatt behandling.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig hur jag avser att bereda frågan om utformningen av stödet till folkrörelsearkiven och när jag räknar med att kunna lägga fram förslag om samhällsstöd till dessa arkiv. Beredningen av riksarkivets utredningsförslag rörande folkrörelsearkivens ställning och framtida organisation sker inom departementet på sedvanligt sätt. Jag räknar med att kunna redovisa mitt ställningstagande i frågan till 1972 års riksdag.
Herr talman! Vid det här laget skulle jag tro att stenograferna börjar bli trötta efter att ha tjänstgjort i åtta timmar. Talmannen skall på middag så småningom, och jag har en känsla av att både utbildningsministern och jag inte har några fritidsproblem inför kvällen. Trots att det här gäller en stor och ganska komplicerad fråga skall jag därför begränsa mig till några korta synpunkter — annars har jag faktiskt mer att säga. Skälen till att utbildningsministern inte har lagt någon proposition i år kan ju vara flera. Det kan vara ekonomisk knapphet, och det har jag all förståelse för. Men det kan möjligen vara — och jag skulle nästan förmoda att det är det — det ganska blandade mottagande som riksarkivets utredning har fått. Bara några korta synpunkter! Det är uppenbart att det här finns två diametralt skilda uppfattningar. Riksarkivet har föreslagit att det stöd till folkrörelsearkiven som alla är överens om bör utgå skall administreras av riksarkivet.

Jag har frågat hur man avser att bereda det här förslaget, därför att det måste ju vara ganska knepigt att i departementet bestämma sig för vilken linje man skall gå på. Jag undrar om det inte skulle vara värdefullt om man antingen under hand sände ut en remiss till de berörda parterna för att få höra deras synpunkter än en gång mot bakgrund av ett försök till sammanjämkning eller också anordnade en hearing. Mina egna sympatier ligger mera — det kan jag väl avslöja — på Arbetarrörelsens arkivs och Åke Wedins sida än på riksarkivets, men jag är klar över att här bryter sig de olika synpunkterna mot varandra. Jag tycker att stöd till folkrörelsearkiven är en angelägen sak och är tacksam för att utbildningsministern har lovat att det kommer ett förslag till nästa riksdag om detta. Jag skulle önska att man därvid inte går på riksarkivets utredning i den form den nu föreligger utan att man verkligen beaktar de synnerligen kritiska synpunkter som har förts fram från folkrörelsearkiven själva.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig om jag avser medverka till reducerade licensavgifter vad gäller radio och TV för äldre och handikappade med huvudsaklig inkomst av pension eller motsvarande. utskottets utlåtande. Jag finner för närvarande inte skäl att inta någon annan ståndpunkt. Enligt vad jag erfarit undersöker handikapputredningen för närvarande frågan om en motsvarande avgiftsnedsättning för handikappade tillsammans med andra åtgärder för att bryta de handikappades isolering. Jag är därför inte beredd att ta ställning i denna fråga innan utredningens förslag föreligger.

Herr talman! Tack för svaret, herr utbildningsminister. Statsrådet vet lika väl som jag att för många äldre personer, rörelsehindrade och handikappade utgör radio och TV de viktigaste och oftast också de enda kontaktmedlen gentemot omvärlden och det samhälle de lever i. Utan tillgång till radio och TV skulle isoleringen för flera av dessa människor bli fullständig. Redan inköpet av TV och radio är för många äldre ett starkt ingrepp i deras redan svaga ekonomi. Men detta är dock för de flesta en engångsutgift och den tar de på sig. Vad som däremot inte är en engångsutgift är licenserna som återkommer med jämna mellanrum och vållar ett kraftigt ingrepp i de begränsade slantar som står till förfogande för det dagliga uppehället. Som statsrådet vet står vi nu återigen inför en höjning av licensavgiften. fr.o.m. den 1 juli höjes denna enligt statsverkspropositionen med 40 kronor till 220 kronor per år. Den som är lycklig innehavare av en färg-TV får dessutom betala en särskild avgift på 100 kronor, alltså tillsammans 320 kronor. Jag själv och flera med mig har därför ansett att starka skäl talar för att äldre personer och handikappade som endast har folkpension eller förtidspension att leva av borde få nedsatt avgift. Vi har därför under ett antal år motionerat i denna fråga men fått avslag. Nu hänvisar statsrådet i sitt svar till statsutskottets utlåtande vid 1969 års riksdag och framhåller att riksdagen det året bl.a. av praktiska skäl avslog det framställda motionsyrkandet. Men vad som inte framgår av svaret är att statsutskottet i sitt utlåtande också framhöll, att vad motionärerna anfört finner utskottet i och för sig värt beaktande, men utskottet avstyrker under hänvisning till bl.a. det merarbete och de olägenheter i administrativt hänseende som sådan nedsättning eller avgiftsbefrielse skulle innebära. Vad jag tycker är viktigt här och vad som bör framhållas är den positiva inställning till frågan som utskottet gav uttryck för men som jag inte finner i utbildningsministerns svar. Vi återkom därför med vår framställning till 1970 års riksdag, eftersom vi inte ansåg oss kunna godta påståendet att de administrativa problemen skulle vara av den storleksordningen att det skulle föreligga skäl att på den grunden avvisa den av oss föreslagna åtgärden. Det skulle väl vara egendomligt om inte våra dagars samhälle med de tekniska resurser som nu står till buds skulle klara av detta problem. En sådan motivering kan inte vara annat än undanflykt. I anledning av motionen vid förra årets riksdag skrev statsutskottet i sitt utlåtande nr 52 följande: ”Enligt vad utskottet inhämtat kommer handikapputredningen att i sitt fortsatta arbete rörande åtgärder för att bryta de handikappades isolering ta upp även de av motionärerna aktualiserade frågorna.” Och under hänvisning till detta fann utskottet inte någon särskild åtgärd från riksdagens sida påkallad. Det var alltså återigen en positiv inställning till sakfrågan från utskottets sida. Men, herr statsråd, tiden går och ingenting händer. Jag kanske borde ha formulerat min fråga så här i stället: När beräknas handikapputredningen framlägga förslag om nedsättning av licensavgifter för radio och TV för äldre och handikappade med huvudsaklig inkomst av pension eller motsvarande? Jag vet inte om utbildningsministern kan svara på den frågan i dag. Om inte, skulle det ändå vara av värde om vi kunde få en personlig deklaration av statsrådet om hans uppfattning i denna fråga.

Hur som helst så brådskar det, och jag hoppas att vi får besked snart. Herr talman! Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Också jag beklagar att statsrådet inte anser sig i dag kunna ge uttryck för en mera positiv inställning till denna fråga. Från den meningsriktning som jag företräder motionerades förra året om en nedsättning av licensavgiften för radio och TV till 50 kronor per år för döva personer. Enligt min mening är det angeläget att radiooch TV-licenserna reduceras i sådana fall som interpellanten här har berört. Jag hoppas därför att handikapputredningen skall finna det möjligt att föreslå en sådan reducering av licensavgifterna för de människor som det här gäller och att utbildningsministern sedan kan framlägga förslag om en sådan reducering för handikappade och för äldre människor med små inkomster.
Herr talman! Som här sagts har riksdagen gjort ett positivt uttalande, och eftersom jag har exakt samma uppfattning som det uttalandet återger, herr Oskarson, bör rimligen också min uppfattning vara positiv. Jag vill dessutom understryka i detta sammanhang — eftersom de handikappades och de äldres problem kommit upp — att den långsiktiga lösningen är att skapa sådana ekonomiska betingelser för dessa grupper att specialåtgärder av den typ som vi nu diskuterar inte skall vara behövliga. Den allmänna tilläggspensionen blir just en sådan åtgärd som kommer att ge de äldre villkor som är likvärdiga med andra gruppers. Först då har vi en lösning som vi alla kan vara helt till freds med. När handikapputredningen kan framlägga sitt förslag vågar jag inte säga exakt. Det ligger inte inom mitt ansvarsområde. Men med hänsyn till den tid som nu har gått förutsätter jag att det måste bli inom en relativt nära framtid.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för detta positiva besked som jag tyckte var klart och tydligt. När jag ställde frågan om tidpunkten förstod jag mycket väl att statsrådet inte är beredd att ge något definitivt svar. Men jag hoppas att det är riktigt som statsrådet säger att utredningen kommer att inom en snar framtid framlägga förslag som vi får ta ställning till i denna fråga. Vad jag diskuterar är nutiden och de närmaste åren. Hur det blir i framtiden när den allmänna tjänstepensionen helt vuxit ut får vi väl ta ställning till då. Men nu är situationen den att dessa grupper behöver en nedsättning omgående.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat mig om medel för planerad utvidgning av verksamheten inom Norrbottens Järnverk kommer att ställas till förfogande i så god tid att driftsstörningar och personalinskränkningar undvikes. Svaret är ja. Kungl. Maj:t beslöt i fredagens konselj att i proposition till riksdagen begöra medel för kreditstöd m.m. till järnverket att utlämnas i överensstämmelse med reglerna för det statliga lokaliseringsstödet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för det svar som jag fått och som var helt positivt. Jag är givetvis glad över detta, och jag hoppas att pengarna skall komma företaget till handa så snabbt att de kan sättas in där behov nu föreligger. Låt mig till detta också säga att jag hoppas att järnverket med den satsning som man nu gör skall kunna bli det rationella företag som på ett effektivt sätt kan ta upp konkurrensen med företag av motsvarande art. Det är högst beklagligt att ett statligt företag som Norrbottens Järnverk under så lång tid har drivits utan att ha den rationalitetsgrad som ett företag självklart borde ha för att i fråga om konkurrenskraft vara likställt med andra företag av motsvarande art. När nu den här satsningen görs är det att hoppas att man kan åstadkomma den rationaliteten, speciellt med hänsyn till att Norrbottens Järnverk ur lokaliseringssynpunkt för Norrbottens län betyder så utomordentligt mycket. Verket betyder mycket inte bara därför att det sysselsätter 3 000 å 4000 man i Luleåregionen. Det betyder mycket också därför att lokaliseringen av annan verksamhet till länet underlättas tack vare järnverkets tillkomst.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

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Svanström avgivit ett särskilt yttrande vid behandlingen i lagutskottet av frågan om ersättning ur dödsbo för viss vård. Det är en fråga som har behandlats tidigare i riksdagen och som framför allt berör en grupp av kvinnor, de s.k. hemmadöttrarna, dvs. ogifta kvinnor som vårdat föräldrar och anhöriga och som vid dessas bortgång kan ställas inför ekonomiska svårigheter och även andra svårigheter när det gäller arbete och rehabilitering. De här kvinnorna bor ofta på landsbygden och tillhör de tysta i landet, men de gör goda arbetsinsatser och avlastar samhället stora kostnader genom den vård som de ger åt gamla människor. De är en grupp som blir allt fåtaligare, men det gör inte vårt ansvar för dem mindre. Vi engagerar oss så mycket och med all rätt för minoriteter av olika slag, kanske i synnerhet utomlands. Vi måste givetvis också 11 engagera oss för de minoriteter som vi har i vårt eget samhälle. Det kan också vara andra kategorier av människor som vid anhörigas och närståendes dödsfall ställs inför svårigheter. Det kan vara husföreståndarinnor till exempel. Det är många tragedier som döljer sig bakom de här människorna och deras situation. Första lagutskottet sade 1969 att man fann herr Börjessons i Falköping motion synnerligen behjärtansvärd, men man menade att problemet inte kunde lösas lagstiftningsvägen. Detsamma säger lagutskottet i det här föreliggande betänkandet. Herr Svanström och jag är av samma uppfattning i vårt yttrande. Att man inte kan lösa det lagstiftningsvägen beror framför allt på att förhållandena kan vara så olika i olika fall, att det försvårar en enhetlig lösning, och även på den omständigheten att en lagstiftning inte kan helt eliminera möjligheterna till tvist i sådana här fall. Det finns vissa möjligheter till hjälp — och det säger utskottet också i sitt betänkande — framför allt genom kommunerna där man kan vända sig till socialnämnderna för rådgivning över huvud taget. Även genom den sociala hemhjälpen har möjligheterna till ersättning ökat. För en del människor finns naturligtvis även möjligheter till förtidspensionering enligt fjolårets riksdagsbeslut. Man kan också ställa förväntningar på att KSA-utredningen skall se till att dessa människor får en trygghet. Det är naturligtvis också nödvändigt med upplysning och information om angelägenheten av att varje individ skyddar sig själv genom anställningsavtal, och det torde inte heller vara uteslutet att man genom åtgärder på det ena eller andra rättsområdet förbättrar dessa människors rättsliga situation. I varje fall måste frågan uppmärksammas och hållas levande.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
Herr talman! Jag finner anledning att något kommentera och understryka vad utskottet har sagt i denna fråga. Det är, såsom fru Jonäng säger, alltjämt inte direkt ovanligt att hushållerskor, husföreståndarinnor, hemmadöttrar och andra personer i liknande ställning arbetar med hemvårdande uppgifter i t.ex. en ensamstående mans hem utan att det föreligger något tjänsteavtal, som reglerar löneförmånerna. De har mat och husrum och kanske fickpengar, men förmånerna är i övrigt helt oreglerade. Vid dödsfall kan man tycka att det vore rimligt att sådana grupper fick kompensation för sina arbetsinsatser genom att i särskild ordning få del av boets behållning, om det nu finns några tillgångar. Herr Börjessons i Falköping motion tar sikte just på detta problem med yrkande om ändring av ärvdabalken i syfte att på något sätt komma de här människorna till hjälp. Det är ett synnerligen behjärtansvärt yrkande, såsom första utskottet tidigare formulerat saken i samband med att den här frågan tagits upp i motioner 1964, 1966 och 1969. Lagutskottet i år betonar uttryckligen det stora värdet både för samhället och för den enskilde som den här åsyftade gruppen vårdgivares insatser innebär. Men, herr talman, redan svårigheterna att avgränsa och beskriva den grupp det här gäller i enkla och samtidigt pregnanta och därför juridiskt acceptabla termer gör det omöjligt att genom civilrättslig lagstiftning tillgodose de spörsmål som nu åter aktualiserats. Redan att söka mäta problemets storlek har just på grund av definitionssvårigheterna visat sig vara besvärligt. Riksdagen har tidigare pekat på att de huvudsakliga vägarna att ge stöd och rimlig uppmärksamhet åt de kategorier hemarbetande det nu rör sig om är av socialpolitisk eller av arbetsmarknadspolitisk karaktär. Man bör bl.a. främja tillkomsten av arbetsavtal. Jag vill, herr talman, därvidlag särskilt peka på det cirkulär som utfärdades 1963 och som alltjämt borde kunna spela en viss roll då det gäller att få till stånd arbetsavtal. Jag tycker att detta cirkulär skulle på något lämpligt sätt bringas i erinran. Jag ber att få hänvisa till utskottets betänkande, där cirkuläret är återgivet i dess helhet mitt på s. 4. Som fru Jonäng nämnde har den s.k. uppsökande verksamheten genom socialnämnderna enligt senare ändring i socialhjälpslagen kommit till, och den kan möjligen också spela en roll liknande den som det här cirkuläret avses spela. Statsbidraget till kommunernas kostnader för hemhjälp är en ytterligare åtgärd av viss betydelse i sammanhanget. Bidraget avser ju att underlätta för kommunerna att lämna ersättning åt vårdare av gammal eller handikappad anförvant. Också andra lagutskottet har 1966, 1967, 1968 och 1970 behandlat motioner om särskilt stöd till de s.k. hemmadöttrarna men utan att vilja negligera problemet nödgats avvisa tanken på en särbehandling i socialpolitiskt avseende av denna grupp. Lagutskottet konstaterar i sitt betänkande att den kategori som motionären avser inte utgör ”någon enhetlig eller klart avgränsbar grupp. Det kan vara vuxna barn som bott kvar hemma eller kvinnor som trätt i husmors ställe och under äktenskapsliknande former handhaft skötseln av hemmet.

Ett definitivt avklippande av en sådan kanske långvarig och personligt präglad relation kan dock ske på många andra sätt, kanske främst genom att den vårdade måste beredas långtidsvård men naturligtvis också av en rad andra orsaker. Problemen är för övrigt ofta inte bara av ekonomisk natur. De åtgärder som påkallas kan gälla arbetsanskaffning, medicinsk vård och behandling, arbetsvård eller annan form av rehabilitering, personlig rådgivning eller allmänt kurativa insatser. Lösningen av dessa ofta trängande hjälpbehov kan således sökas på olika vägar. Därvid synes i enlighet med vad riksdagen i andra sammanhang uttalat i första hand böra prövas de möjligheter som arbetsmarknadspolitiken erbjuder. Slutligen vill jag, herr talman, liksom utskottet hänvisa till KSA utredningen. Fru Jonäng sade att det finns en förhoppning om att KSA-utredningen skulle kunna bidra till att lösa den här gruppens trygghetsproblem vid arbetslöshet. Vi har i utskottet fått den upplysningen att KSA-utredningen har ett direkt uppdrag härvidlag, så man kan kanske inte bara knyta en förhoppning till den utredningen. Sedan är ju nästa steg att ett förslag kan komma att läggas fram av denna utredning. Hur det därefter kan bli med beslut i enlighet med ett sådant förslag är också en annan fråga. Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga betänkande.

Herr talman! Det är inte min avsikt att förlänga debatten nämnvärt, men jag tycker att det finns anledning för mig som motionär att ändock ta till orda. Utskottet är välvilligt i sin skrivning, vilket jag tacksamt noterar, men utskottet har tydligen missförstått min motion. Här är inte fråga om att jag kräver något socialt stöd till ifrågavarande kategori människor, utan vad jag vill är att det skall finnas möjligheter för dem som har haft vårdnaden av sina föräldrar eller andra anförvanter att göra sina ersättningsanspråk gällande, att de skall ha stöd i ärvdabalken för att kunna få sin rätt tillgodosedd. Tyvärr är det på det sättet att om vederbörande skall erhålla någon ersättning skall han eller hon kunna styrka att det föreligger ett regelrätt avtal eller att vederbörande tagit anställning i den tron att ersättning skall utgå. Det skall med andra ord finnas stöd i avtal eller dylikt för ersättningsanspråken. Erfarenheter av möjligheterna att driva ärendet till process ger vid handen att utgången är synnerligen oviss och det hela psykiskt påfrestande. Därför avstår många från att göra sina anspråk gällande. De betraktar ersättningarna som nådegåvor från arvingarnas sida. Jag skulle i detta sammanhang också vilja vitsorda att det många gånger är så att dödsbodelägarna kommer överens — det är inte alla dödsbon som inte värdesätter anförvanternas arbete, utan man kommer överens om att den som haft vårdnaden av den avlidne före hans bortgång skall ha ersättning. Bouppteckningen inlämnas därpå till rätten, och vad händer? Jo, då säger vederbörande tingsnotarie, som granskat bouppteckningen: Detta kan vi inte gå med på, ty det föreligger inget avtal. Följaktligen blir dödsboet tvingat betala arvskatt på vårdnadsersättningen. Sedan kan det hända att den som tar emot dessa pengar blir skyldig att betala inkomstskatt. Herr talman! Jag förstår att det inte tjänar något till att yrka bifall till motionen, men jag vill dock ha anfört att min begäran endast är en hemställan om ett tillägg i ärvdabalken som gör det möjligt att i dödsbon där det finns pengar och medel skall den som haft hand om den avlidne före dennes bortgång få möjlighet att göra sin rätt gällande med stöd av ärvdabalkens bestämmelser. Jag har den uppfattningen att det borde finnas möjligheter att i ärvdabalken införa en dylik bestämmelse.

Herr talman! Detta ärende stod ju på kammarens föredragningslista redan förra veckan. Jag har alltså haft tid på mig att fundera om jag över huvud taget skulle säga något, men jag tycker att jag som yrkesman måste ta till orda i denna fråga, när nu utskottet haft så litet förståelse för motionen. Gränsbestämningsregler finns för närvarande i jorddelningslagen. De står uppdelade i regler som gäller i laga ordning bestämda gränser och i icke laga ordning bestämda gränser. När vi gjorde om bestämmelserna för fastighetsbildning vid förra årets vårriksdag, vilka träder i kraft den 1 januari 1972 samtidigt med jordabalken, förklarades att i fastighetsbildningslagen endast skulle finnas de processuella reglerna, medan de materiella reglerna om hur man bestämmer gränser av olika slag skulle stå i jordabalken. Jag går inte in på förhistorien i detalj. Den är så utförligt redovisad i betänkandet att jag inte behöver göra det. Slutresultatet av det hela blev emellertid att fastighetsbildningslagen följde de uppgjorda spelreglerna och tog in de processuella reglerna. Jordabalken däremot ser nu ut så att i I kap. 3 § står det om de i laga ordning bestämda gränserna och i 4 8 om de icke i laga ordning bestämda gränserna men med ett mycket viktigt undantag. De hundratusentals avsöndringar som grundar sig på överlåtelser före 1928 är hänförda till promulgationslagens 17 §. Motiveringen till att man har gjort så är att man för jordabalken hade vissa redaktionella principer som gick ut på att i balken bara skall regleras sådana förhållanden som kan förekomma nu och till promulgationslagen skulle hänföras sådant som gäller äldre förhållanden. Men hur är det egentligen med det?

I 1 kap. 4 § första stycket föreskrivs angående de icke i laga ordning bestämda gränserna att där gäller de rå och rör eller andra märken som av ålder anses utmärka gränsen. Det är hämtat och komprimerat ur nu gällande 1734 års lag, jordabalken 12:3, där det står: ”— — — gälle de rå och rör, som av ålder varit — — —. Finnas ej rå och rör; have då gamle gärdesgårdar, berg, och forne stenrösen, diken, häckar, eller annat märke vitsord, där de av ålder för laga skillnad hållne blivit.” Dessa kärnfriska regler har alltså komprimerats, men när skall de då användas? Såvitt jag förstår kommer de endast till användning för gränser för enstaka hemman och byar som inte i senare tid har varit föremål för någon gränsbestämning. Sådana gränser kan inte uppkomma efter jordabalkens ikraftträdande, men här reglerar man alltså hur de skall bestämmas. Man har gått ifrån den redaktionella principen. Det finns ett enda fall där man kan reglera sådant som skett efter jordabalkens ikraftträdande. Det gäller det som står i andra stycket, och det är närmast skrattretande så som det nu har blivit rumphugget i den senaste departementsbehandlingen. Stycket handlar om gränser för fastighet som tillkommit genom expropriation eller motsvarande. Sådan gräns tillkommer numera under avstyckningsliknande former men är formellt sett inte att räkna till i laga ordning bestämda. Trots mångårig praktik har jag aldrig träffat på bestämmande av sådan gräns, och jag vill ifrågasätta om det någonsin har förekommit. Det kanske är för mycket att säga det, men det torde vara mycket sällsynt. Däremot har jag någon gång träffat på äldre expropriationer, tillkomna på liknande sätt som avsöndringar. De skall bestämmas enligt jordabalken, men avsöndringar, alltså det överväldigande flertalet av dessa gränser av den typen, är hänförda till promulgationslagen.

Jordabalken är ett fint lagverk, utarbetat av våra på detta område mest framstående jurister. Dit räknar jag också några av de departementsjurister som hållit på med arbetet. Trots all den sakkunskap som ligger till grund för jordabalken blev den i alla fall bättre på de tio år som man höll på med att granska det andra förslaget av år 1960, och mycket av förbättringen kom till genom de remissvar som olika myndigheter avgav — folk som visste hur det gick till i livets och fastigheternas olika skiften. Den här stympningen av 1 kap. 4 § har däremot skett utan medverkan från någon remissinstans, åtminstone inte någon som är redovisad. Det är då uppseendeväckande och föga generöst handlat av utskottet att inte remittera motionen till några sakkunniga instanser. Jag är övertygad om att de hade gett mig rätt. Jag har talat både med lagkloka domare och med rättslärda vetenskapare, och de håller före att jordabalken i det här avseendet är olämpligt disponerad. Herr talman! Jag håller före att den redaktionella principen om gammalt och nytt inte strikt har följts vid utformningen av jordabalken. Dessutom är principen som sådan ytterst betänklig. Så länge som jordabalken finns — och låt oss säga att den skall leva ett par hundra år, som den gamla jordabalken gjorde — skall man alltså tillämpa materiella regler i promulgationslagen jämsides med materiella regler i själva balken. Det är opraktiskt om inte annat. Men om man nu kan advocera att den lösning som skett beträffande de bestämmelser, som jag påtalat i min motion, följer den här sakrosankta redaktionsprincipen, anser jag att sådana principer skall överges då de leder till olämpliga och opraktiska resultat och när detta blir påpekat i motioner. Herr talman! Jag ber att få betyga kammaren — och justitiedepartementet också, för den delen — att min aktion i det här ärendet enbart har tillkommit för att göra jordabalken ännu bättre än den är. Självfallet tänker jag inte i det uppkomna läget, mot ett helt oförstående lagutskott, yrka bifall till motionen. Jag har alltså, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Helt oförstående är väl ändå inte utskottet. Vi har låtit göra en mycket utförlig föredragning rörande motionen och har sedan också i betänkandet givit en utförlig redovisning av motionsyrkandets närmare innebörd ur olika synpunkter och dess tidigare handläggning. Det rör sig ju, som kammarens ledamöter lätt kan övertyga sig om, om det i och för sig inte oviktiga spörsmålet huruvida vissa bestämmelser skall vara placerade i jordabalken eller om de skall finnas i dess promulgationslag — ett lagstiftningskomplex som antogs förra året och träder i kraft först den 1 januari 1972. Den i motionen upptagna frågan prövades redan under riksdagsbehandlingen av detta komplex. En omredigering eller omplacering av bestämmelserna skulle kunna ha en viss betydelse för lagtillämpningen, det inser säkert även utskottet. Men tillämparna av denna lagstiftning är oftast ytterst kvalificerade specialister, och därtill utges och har redan utgivits lagkommentarer med framstående experter som författare. Vi har alldeles nyss lyssnat till en sådan framstående expert på den här lagstiftningen. Vad som står i promulgationslagen blir därför säkert lika uppmärksammat vid lagtillämpningen som vad som står i jordabalken. I utskottet dryftade vi ingående en remiss av motionen till lämpliga instanser, men sade oss att en remiss av ett ändringsyrkande rörande en lagstiftning, när det har den här karaktären och lagstiftningen ännu inte har trätt i kraft, knappast kunde anses behövlig eller lämplig. Det är ju inte fråga om en sakändring i lagstiftningen utan om en redaktionell ändring. Detta är, herr talman, våra motiv för att avstyrka motionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När man som motiv för ett avstyrkande anför att lagen inte trätt i kraft än, vill jag säga att det aldrig skulle falla mig in att försöka göra en sådan här ändring i en lag som har trätt i kraft. Men vi har ju ett år på oss att göra denna lilla ändring. Det är inte fråga om att ändra ett enda ord. Det är fråga om att flytta en paragraf från promulgationslagen och ge den en större tyngd genom att föra in den i balken. Jag tycker verkligen att man skall försöka rätta till ett misstag som har begåtts under utredigeringen i slutomgången. Att lagen inte trätt i kraft anser jag alltså inte vara något skäl alls.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av lagutskottets betänkande nr 3 vill jag i korthet anföra några synpunkter. Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att bifalla motionen 56, syftande till att riksdagen skulle ge till känna önskvärdheten av en översyn av bouppteckningsplikten i syfte att få till stånd en förenkling och uppmjukning av bouppteckningsskyldigheten i sådana fall där den avlidnes tillgångar är så ringa att icke boets tillgångar täcker dess skulder. Enligt ärvdabalkens bestämmelser skall bouppteckning efter avliden alltid upprättas och inges till rätten. I många fall synes inte några bärande skäl tala för att man skall upprätta bouppteckning. Jag avser då närmast de fall där den avlidne är medellös eller i det närmaste medellös och utan kända arvingar eller då det gäller ett avlidet barn som icke efterlämnat några tillgångar och vars föräldrar är i livet. I sådana och liknande fall borde bouppteckningen kunna ersättas med en skriftlig anmälan till rätten, som i sin tur får avgöra huruvida en fullständig bouppteckning är nödvändig. Blanketten med uppgifter kunde undertecknas under edlig förpliktelse av någon till den bortgångne närstående, som är väl förtrogen med vad som efterlämnats. Likaså skulle man kunna tänka sig att denna skriftliga förbindelse, som skall inlämnas till rätten, skulle undertecknas av en eller två personer. Genom ett dylikt förfarande skulle man bespara dödsboet extra kostnader och bespara tingsrätten arbete och därmed även kostnader. Utskottsmajoriteten anser liksom första lagutskottet, när detta tidigare behandlat likalydande motioner, att några särskilda omständigheter ej kan förebringas som kan giva skäl till en ändring av bouppteckningsplikten. Man gör gällande att ifrågavarande bouppteckningar i allmänhet fordrar föga omfattande utredningar och ofta kunde avfattas jämlikt förefintliga blankettformulär och det kunde antagas att det ifrågasatta förfarandet i många fall ej skulle medföra någon egentlig förenkling. Så säger lagutskottet. Detta resonemang är inte helt med sanningen överensstämmande. Det är nog så riktigt att det finns tryckta blanketter att tillgå som hjälp vid upprättandet av bouppteckningar, men det är kanske inte det väsentliga i sammanhanget. Det är ju så att två gode män skall uppteckna boets tillgångar och skulder, och dödsbodelägarna skall kallas, vilket ofta sker i rekommenderade försändelser. Det här förfarandet skall tillämpas oavsett om den avlidne är medellös eller ej, om boets tillgångar räcker till för täckandet av dess skulder. Det bör i sådana fall, när den avlidne är medellös eller när t.ex. ett barn avlider och egentligen inte efterlämnar några tillgångar, kunna räcka med att man till rätten inkommer med en anmälan, och denna anmälan kan ske på ett enkelt formulär under edlig förpliktelse. Man skulle därmed kunna bespara rätten mycket arbete. Den behöver inte göra några egentliga utredningar om ett sådant här förfarande skulle tillämpas. Givetvis fick rätten förlita sig på att de uppgifter, som är lämnade under edlig förpliktelse, överensstämmer med verkliga förhållandet. Det får rätten även göra när det gäller uppgifter i inlämnade bouppteckningar. Nu är det på det sättet att inregistrering av en bouppteckning många gånger kräver lika mycket arbete oavsett om dödsboets tillgångar är av den storleksordning att arvsskatt utgår eller ej. Jag tror — och detta har jag fått styrkt genom samtal som jag haft med tjänstemän på tingsrätterna — att för tingsrätterna skulle det vara en besparing av arbete, om ett sådant här förfarande kunde få tillämpas. Med kännedom om den stora arbetsbelastning som utmärker våra tingsrätter anser jag det angeläget att åtgärder vidtas i syfte att minska arbetsbördan där, och ett led i detta syfte är ett förenklat bouppteckningsförfarande i sådana här fall där dödsboets tillgångar är ringa. Våra tingsrätter har betydligt viktigare uppgifter än att granska bouppteckningar som inte ger det allmänna några som helst inkomster. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen av herr Svanström m.fl.

Herr talman! Visst skall man försöka att åstadkomma så många förenklingar som är möjligt, visst skall man söka begränsa byråkrati och pappersexercis så mycket det går och visst är det sant att allmänheten felaktigt ofta uppfattar bouppteckning som ett förfarande enbart för att skapa underlag för arvsbeskattningen. Men den fråga vi nu behandlar är ju av ganska ömtålig natur, ibland av direkt allvarlig natur. Nog finns det nämligen gott om exempel på att komplicerade arvstvister kan uppstå långt efter ett dödsfall, där den avlidne är ett barn i späd ålder eller en person som uppfattas såsom medellös — just sådana fall som användes av motionären för att exemplifiera att bouppteckningsplikten i vissa fall skulle kunna förenklas eller uppmjukas. Nya omständigheter, herr talman, kan ju tillkomma; omständigheter av ekonomisk innebörd kan uppenbaras några eller många år efter dödsfallet, och dessa kan få en mycket stor betydelse. Vägledande för utskottsmajoriteten har faktiskt varit vad lagberedningen uttalade i sitt redan 1932 avgivna förslag. Jag skall be att få citera något ur vad beredningen anförde på nu relevanta punkt: ”Hos oss torde också vid åtskilliga underrätter den praxis tillämpas, att fordran på bouppteckning eftergives, när enligt tillgängliga uppgifter tillgångarna äro så obetydliga, att de ej förslå till annat än gäldande av begravningskostnaderna och andra utgifter i anledning av dödsfallet. Huruvida denna praxis kan anses överensstämma med lagens mening, får anses tvivelaktigt.” Jag ber att här få avbryta citatet ett ögonblick. Det upplystes nämligen i utskottet på tal om denna praxis att denna alltjämt tillämpas. Redan enligt lagberedningens uttalande kunde det dock diskuteras om man skall medge en sådan praxis i fortsättningen. Detta förklarade man alltså redan 1932. Lagberedningen fortsätter: ”Enligt lagberedningens åsikt hör det till god ordning att, också när varken gäld eller tillgångar finnas genom bouppteckning fastslås, vilka som äro dödsbodelägare, samt att övriga uppgifter lämnas, vilka skola förekomma i bouppteckningen. Ny gäld liksom nya tillgångar kunna nämligen sedermera yppa sig, och då är det till gagn, att redan i samband med dödsfallet dessa uppgifter blivit fastslagna. I många hithörande fall är en bouppteckningsförrättning av nöden till vinnande av klarhet angående den verkliga ställningen. En regel, som avsåge befrielse från bouppteckningsplikt, då boet kunde anses vara ringa, synes även ur den synpunkten betänklig, att ovisshet om bouppteckningspliktens förhandenvaro stundom kunde uppkomma.” Ärvdabalkssakkunniga gick 1954 liksom senare departementschefen och riksdagen på samma linje som lagberedningen. Det kan alltså långt efter ett dödsfall uppkomma för arvsfrågorna mycket viktiga men vid dödsfallet okända förhållanden, där bedömningen försvåras, om bouppteckning saknas. Och hur lätt kommer inte skvaller och förtal i gång om att någon sökt i eget intresse undanhålla fakta i ett fall då regelrätt bouppteckning av någon anledning inte har förekommit. Framstötar har gjorts i denna fråga i motioner 1961, 1963, 1966 och 1967, men de har alla avvisats med hänvisning till lagberedningens och ärvdabalkssakkunnigas synpunkter. År 1961 framhöll första lagutskottet att bouppteckningar, där en uppmjukning av bouppteckningsplikten kunde vara tänkbar, i allmänhet fordrar föga omfattande utredningar och ofta kunde avfattas med hjälp av blankettformulär. I sitt utlåtande 1963, som bifölls av riksdagen, framhöll första lagutskottet till stöd för ett bibehållande av den obligatoriska bouppteckningsplikten bl.a. att det kunde antagas att det av motionärerna ifrågasatta förfarandet i många fall ej skulle medföra någon egentlig förenkling.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
Herr talman! Det är riktigt att nya omständigheter kan uppkomma som gör att bouppteckning måste upprättas, men det kan bli nödvändigt att upprätta en tilläggsbouppteckning även i de fall då vanlig bouppteckning har förrättats, om nämligen nya omständigheter tillkommer. En bouppteckning utesluter alltså inte att en tilläggsbouppteckning kan behöva upprättas senare. Utskottets talesman herr Wiklund i Stockholm gjorde gällande att tingsrätterna tillämpar en viss praxis i sådana fall, att möjligheter ges till befrielse från skyldighet att upprätta bouppteckning, om den avlidnes tillgångar är ringa. Men då vill jag säga att man är inne på någon form av godtycklighet. Jag har själv inte, med de erfarenheter jag har, kunnat konstatera att denna praxis har trängt ut över hela landet. Jag har varit med om att behöva upprätta bouppteckning efter ett avlidet barn som inte var äldre än två månader, trots att vederbörande inte hade några som helst tillgångar. Jag skulle kunna ge många exempel på att tingsrätter anmodat dödsbon att inkomma med bouppteckningar efter avlidna medellösa barn. Nog tycker man att tingsrätterna har andra och väsentligare uppgifter än att sitta och granska sådana bouppteckningar. Jag vill hänvisa till vad ärvdabalkssakkunniga uttalat i sitt år 1954 avgivna förslag till ärvdabalk. De säger där att det hade visat sig svårt att få till stånd bouppteckning när den avlidne vore en medellös, på ålderdomshem avliden person eller då eljest den avlidne varken efterlämnat nämnvärda tillgångar eller annan skuld till hemkommunen för åtnjuten socialvård. I dylika fall hade bouppteckningen praktiskt sett inte någon uppgift att fylla. I sådana fall, menar jag, skall rätten ha möjligheten att medge befrielse. Anmälan kan göras på ett mycket enkelt formulär under edlig förpliktelse att uppgifterna är riktiga. Jag vill också hänvisa till att Föreningen Sveriges häradshövdingar har sagt att man beträffande avlidna, som icke efterlämnat några tillgångar eller allenast obetydliga tillgångar och skulder, ofta skulle kunna — utan att beaktansvärda olägenheter bleve följden — ersätta det fullständiga bouppteckningsförfarandet med åtgärder av enklare art. Som motionär får jag säga att jag har starka skäl för min begäran att Kungl. Maj:t skall medge en viss uppmjukning av bouppteckningsplikten i enlighet med vad jag tidigare sagt här och i min motion. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! I motionen 668 begärs en förstärkning av basorganisationen för den svenska delegationen vid de internationella nedrustningsförhandlingarna. Konkret går yrkandet ut på att man inom UD bör avdela mer personal för att handlägga nedrustningsfrågorna. Vid den byrå inom UD:s politiska avdelning som behandlar nedrustningsfrågorna finns det i dag inte en enda tjänsteman som sysslar med dessa frågor på heltid. Formellt har utskottet avstyrkt motionen, men skrivningen är så välvillig att vi motionärer ändå känner oss ganska nöjda. Utskottet vill inte ge en uttrycklig anvisning utan nöjer sig med att säga att en omfördelning av UD:s personalresurser i enlighet med motionens yrkande kan bli aktuell i framtiden. Vidare hänvisas till den översyn av utrikesförvaltningens verksamhet — UD 70 — som nu granskas av departementets ledning. I UD 70 sägs att departementet bör få kraftigt ökade resurser för planering, beredning och beslut. Man pekar speciellt på behovet av ”mera omfattande, oftast tidskrävande och fortlöpande, studier och utredningar, som är ett nödvändigt led i beredningen av ställningstaganden och aktioner på det utrikesoch säkerhetspolitiska området. Tjänstemän måste avdelas för att helt ägna sig åt verksamheten.” UD 70 går vidare och exemplifierar med ämnesområden. I första hand nämner man då studier och utredningar föranledda av Sveriges deltagande i nedrustningsarbetet. När utskottet uttryckligen hänvisar till UD 70 innebär det alltså i sak ett stöd för motionens yrkande. Vi hade ett ganska utförligt meningsutbyte kring dessa frågor i andra kammaren den 11 november i fjol, och därför behövs det i dag inte någon längre argumentation. Det som då sades gäller fortfarande. Det är bara en liten detalj i utskottets skrivning som kräver ett påpekande. I motionen sägs att basorganisationen vid UD i dag är svagare än tidigare. Utskottet däremot menar att det skett en viss förstärkning. Båda påståendena är faktiskt riktiga — det beror nämligen på vilken tidpunkt man jämför med. För några år sedan hade man vid UD en högt kvalificerad tjänsteman som på heltid ägnade sig åt nedrustningsfrågorna. Någon sådan heltidstjänst finns inte i dag. Därför talar motionen om en försvagning. Utskottet däremot jämför situationen i dag med hur den var för ett år sedan och konstaterar att en viss förstärkning har skett. Herr talman! Som avslutning bara en liten reflexion. Vårt lands deltagande i det internationella nedrustningsarbetet är en väsentlig del av vår säkerhetspolitik. Jag vill inte i det här sammanhanget ställa den strikta sparsamheten — när det gäller att ge nedrustningsdelegationen bättre utredningsresurser — i kontrast mot de miljarder vi anslår till militära förberedelser. Men visst måste vi erkänna att våra prioriteringar på den här punkten kan ifrågasättas? riksdagen skulle hemställa hos Kungl. Maj:t att frågan om utrikesdepartementets övertagande av Svenska institutets utlandskontor utreddes samt att i avvaktan härpå giltighetstiden för de nuvarande provisoriska bestämmelserna för verksamheten m.m. i det svenska kulturhuset i Paris förlängdes tills vidare och anslagen till Svenska institutets kontor i Paris och Institut Tessin utgick med i stort sett samma belopp och fördelades mellan utrikesdepartementet och utbildningsdepartementet på samma sätt som under budgetåret 1970/71.

Herr talman! Det finns många olika sätt att främja kulturutbytet mellan Sverige och utlandet på. Det kan ske genom verksamheten vid våra ambassader, det kan ske genom andra statliga åtgärder, men det kan också ske genom direkta personliga insatser. Jag vill något uppehålla mig vid en sådan personlig insats av ovanlig art och omfattning. I början på 1930-talet reste en ung konsthistoriker, filosofie licentiaten Gunnar W. Lundberg, till Paris och inledde där en verksamhet som skulle bli utomordentligt betydelsefull. Hans tanke var från början att göra svensk konsthistorisk litteratur tillgänglig i Paris och därigenom underlätta att svensk forskning på detta fält kunde bli infogad i det internationella samarbetet. Lundberg hade redan tidigare samlat ihop ett litet bibliotek, huvudsakligen av referenslitteratur inom konsthistorien, som han ställde till förfogande. Lundberg fick stöd och hjälp, inte minst från dåvarande kronprinsen och från svenske ministern i Paris. Han fick ett rum till förfogande i svenska legationen, och han gick till verket med ungdomlig hänförelse för att utveckla sin institution. Han kallade den Institut Tessin efter 1700-talets store svensk-franske kulturpersonlighet, Carl Gustaf Tessin. Lokalen i legationen blev snart för trång, och institutet flyttade in i av Lundberg personligen förhyrda rymligare lokaler. Biblioteket utvidgades undan för undan — det är nu uppe i 30 000 band — och en förnämlig samling av konst, skulptur och möbler, främst svenskt 1700-tal och i huvudsak inköpt av Lundberg personligen, började växa fram. Svensk estetisk produktion fick på så sätt en permanent hemvist i Paris. Institutet blev mer och mer en replipunkt för svenska forskare, museimän och konstnärer, som fick stöd på olika sätt och hjälp att knyta kontakter med franska kolleger. Verksamheten bekostades under institutets 25 första år av enskilda bidragsgivare, inte minst av Lundberg själv och hans maka. Statsbidrag började utges först under budgetåret 1957/58. År 1963 skedde en viss omorganisation, och Kungl. Maj:t fastställde nya stadgar för Tessininstitutet och tillsatte därefter själv styrelse. Man kan säga att staten i och med detta övertog äganderätten och ansvaret för institutets samlingar. Lundberg tilldelades fr.o.m. 1964 ett visst arvode. Avsikten från institutets ledning med 1963 års förändring var att realisera ett gammalt önskemål om att institutet skulle bli en parallell till Romoch Atheninstituten, men i det här fallet med specialisering främst på de konstnärliga och konsthistoriska områdena. Det skulle ta hand om viss undervisning och forskning på universitetsnivå, naturligen i första hand inriktad på de svensk-franska förbindelserna. Det skulle bli, som man sade, ”en utlöpare på utländsk botten till de svenska universiteten”. Det skulle därutöver genom sina samlingar få funktionen av ett svenskt konstmuseum i Paris med nära anknytning till Nationalmuseum. Den tänkta utvidgningen av institutets uppgifter var i tiden sammankopplad med — och blev väl också aktualiserad av — att institutet blivit uppsagt från sina dittillsvarande lokaler och var tvunget att se sig om efter nya. Lundberg lyckades också genom sina goda förbindelser i Paris få tag i en välbelägen ersättningsbyggnad — Hötel de Marle — som var till salu under vissa förutsättningar. Institutets styrelse begärde hos Kungl. Maj:t bidrag till inköp och ombyggnad av denna fastighet. Regeringen beslöt dock att staten skulle svara för inköpet och uppdrog åt byggnadsstyrelsen att köpa fastigheten, som enligt beslutet ”skulle användas för ändamål som syftade till att främja förbindelserna mellan franskt och svenskt kulturliv, bl.a. för Institut Tessin”. Att Tessininstitutet inte ensamt förutsattes få disponera huset berodde på att detta var betydligt större än institutets dittillsvarande lokaler. Kostnaderna för inköp och framför allt för iståndsättande av Hötel de Marle blev — som ju så ofta är fallet — betydligt högre än vad som från början var beräknat och uppgick slutgiltigt till ungefär 8 miljoner kronor. Eftersom Tessininstitutets tänkta fortsatta verksamhet ju skulle omfatta även forskning och undervisning ansåg sig institutet behöva forskarutrymmen utöver vad som tillgodosetts vid ombyggnaden. För att detta behov skulle kunna tillfredsställas erhöll institutet år 1969 en donation från Wallenbergstiftelsen på 450 000 kronor. Beloppet skulle användas för att ställa i ordning och inreda fyra forskarlägenheter. Kungl. Maj:t bemyndigade institutet att ta emot donationen. Det nya huset ansågs, som jag sade, vara för stort för Tessininstitutet ensamt. Kungl. Maj:t föreskrev därför att även Svenska institutet skulle få disponera vissa utrymmen där. Enligt de provisoriska bestämmelser som Kungl. Maj:t utfärdade 1968 och 1970 disponerar Tessininstitutet drygt två tredjedelar av huset och Svenska institutet återstoden. I statsverkspropositionens bilaga 5 föreslår utrikesministern nu att Hötel de Marle — eller Svenska kulturhuset som det också kallas i propositionen — skall inordnas i Svenska institutets organisation. I fråga om Tessininstitutet nöjer sig departementschefen med att hänvisa till statsverkspropositionen i vad den avser åttonde huvudtiteln. Går man så dit, finner man att utbildningsministern föreslår att Tessininstitutets uppgift i fortsättningen skall bli att ha ansvaret för sina konstsamlingar. Vad som i övrigt nu åvilar institutet bör — säger han — i huvudsak ankomma på ledningen för kulturhuset att tillgodose. Bl. a. bör sålunda — säger han vidare — viss universitetsundervisning kunna äga rum samt svenska forskare genom kulturhusets försorg beredas möjligheter till introduktion i franska forskningsinstitutioner. Herr talman! Jag måste redovisa stor tveksamhet inför detta. Jag har ett starkt intryck av att man här går fram alldeles för snabbt och alldeles för oövertänkt. För det första tycker jag inte att man bör behandla en tillgång för svensk kultur och odling, som Tessininstitutet och dess föreståndare varit och är, på ett sådant sätt. Institutet har dock genom uppoffringar av och skicklighet hos enskilda gynnare och medarbetare tillfört svenska staten materiella tillgångar av betydande omfattning och utan tillnärmelsevis motsvarande kostnad för statsverket. Lägger man därtill de immateriella värden som verksamheten vid Tessininstitutet har skapat för Sverige och svenskarna i kulturens huvudstad så blir balansen ännu större. För det andra så har Svenska institutet till uppgift ”att främja kulturoch erfarenhetsutbyte mellan Sverige och utlandet samt att genom upplysningsarbete i utlandet sprida kännedom om svenskt samhällsliv”. Någon uppgift att bedriva forskning och utbildning av svenskar utomlands har institutet inte och borde inte heller åläggas, i vart fall inte utan att utredning har verkställts. Någon sådan utredning redovisas inte. Departementschefen har inte ens försökt att ge någon motivering för den föreslagna utökningen av Svenska institutets uppgifter. För det tredje är mycket som talar för att Tessininstitutet i princip borde betraktas och behandlas på samma sätt som Romoch Atheninstituten. Man frågar sig då: Är det avsikten att Svenska institutet skall överta också dessa? Och skall även detta i så fall ske utan föregående utredning? Om så inte är fallet borde inte heller Tessininstitutet, såsom nu i praktiken sker, få utplånas. För det fjärde förefaller det mig tveksamt om man kan behandla donationen från Wallenbergsstiftelsen på sätt som nu föreslås. Donationen gjordes till Tessininstitutet, och såvitt jag kan förstå för att möjliggöra dess fortsatta gagnerika och fria verksamhet. Det borde undersökas om den föreslagna överföringen av donationen är korrekt, inte bara från rättsliga synpunkter — det är väl kanske redan gjort — utan också mot bakgrunden av önskvärdheten av fortsatt enskild offervilja när det gäller ändamål som är eftersträvansvärda även om de allmänna resurserna inte förslår för att tillgodose dem. Sådana ändamål kommer alltid att finnas — inte minst på det kulturella området. I avvaktan på utredning och överväganden i de olika avseenden som jag nu har nämnt bör de hittills gällande provisoriska bestämmelserna för kulturhuset i Paris — Hötel de Marle — tillämpas ytterligare under ett år. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid punkten 4.

Herr talman! På grundval av vad jag i min egenskap av ordförande i Svenska institutets styrelse känner till om det ärende som berörs i reservationen 1 är jag angelägen om att ge min syn på vad jag anser vara vissa sakliga missförstånd i denna reservation, missförstånd som till dels återkom i det anförande som herr tredje vice talmannen nyss höll. Jag är emellertid, herr talman, angelägen om att först vitsorda värdet av den hängivna personliga insats för kulturutbytet mellan Frankrike och Sverige som herr tredje vice talmannen nyss redovisade. Beträffande uppgiften för Svenska kulturhuset i Paris sägs i reservationen att det vid inköpet uppgavs att det skulle utgöra en replipunkt för svenska forskare, universitetsstuderande och konstnärer i Frankrike. Detta må ha varit tanken då förslaget om inköp av Hötel de Marle — det nuvarande Svenska kulturhuset — ursprungligen väcktes. Men då beslutet om inköp fattades blev det blivande kulturhusets uppgifter andra och mycket vidare. I beslutet angavs att fastigheten skulle användas för uppgifter som syftade till att främja förbindelserna mellan franskt och svenskt kulturliv, bl.a. för Tessininstitutet. Sålunda är nu ändamålet med Svenska kulturhuset i Paris att tjäna det svensk-franska kulturutbytet i dess helhet genom verksamheter som utställningar, konserter, filmvisningar och andra slag av kulturella, vetenskapliga och allmäninformativa sammankomster. Därmed ligger Svenska kulturhusets verksamhet helt i linje med Svenska institutets uppgifter. Dessa uppgifter beskrivs i reservationen såsom varande att sprida upplysning om Sverige bland utlänningar. Jag noterar emellertid att herr tredje vice talmannen Virgin i sitt inlägg korrekt återgav från den stadga som är beslutad av Kungl. Maj:t för institutet, att dess uppgift är att främja kulturoch erfarenhetsutbytet med utlandet och genom upplysningsarbete i utlandet sprida kännedom om svenskt samhällsliv. Mot bakgrunden av denna bestämmelse i Kungl. Maj:ts stadga för Svenska institutet är uppgiften att ansvara för Svenska kulturhuset icke, som det sägs i reservationen, en utvidgning av Svenska institutets verksamhet. En omständighet som har möjliggjort denna utomordentligt glädjande verksamhet som nu påbörjas i Svenska kulturhuset är ju, som också herr Virgin påpekade, att lokalerna i Hötel de Marle, som nu iordningställts för sin uppgift, är avsevärt större än vad som svarar mot Tessininstitutets behov och att lokalkostnaderna är avsevärt högre än vad som motiveras av institutets verksamhet. Det är väl i och för sig riktigt som det har sagts att Tessininstitutet hör till samma grupp utlandsinstitutioner som Romoch Atheninstituten, även om det finns ganska väsentliga skillnader mellan dem. De bägge instituten i Rom och Athen är sålunda först och främst avsedda att främja arkeologisk forskning i den gamla Medelhavskulturen. Men eftersom Svenska kulturhuset nu har fått sig förelagt uppgifter på åtskilligt flera områden än Tessininstitutets ganska begränsade verksamhetsfält men däremot helt i linje med Svenska institutets allmänna uppgifter, saknar jämförelser med Romoch Atheninstituten relevans i detta sammanhang. Herr talman! Tillkomsten av Svenska kulturhuset i Paris är utomordentligt glädjande. Den innebär en unik investering för kulturutbyte mellan Frankrike och Sverige och Sverigeinformation i Frankrike. Enligt departementschefens förslag skall Svenska institutet tillsätta en särskild referensgrupp för verksamheten i institutet med representation bl.a. från Tessininstitutets ledning. För den händelse riksdagen i dag bifaller utskottets hemställan under punkten 4 så avser Svenska institutets styrelse att inom den allra närmaste tiden ordna en överläggning med Tessininstitutets styrelse i avsikt att med tillkomsten av en referensgrupp för Svenska kulturhuset lägga grunden tillsammans med Tessininstitutets styrelse för ett positivt och konstruktivt arbete i Paris. Verksamheten vid kulturhuset är redan i gång. Glädjande uppmärksammade kulturella evenemang avlöser varandra, och det framstår som angeläget att frågan om kulturhusets ledning nu får sin slutgiltiga lösning.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

Herr talman! Det är mycket sannolikt, som fru Thorsson säger, att jag har gjort mig skyldig till vissa sakliga missförstånd. Jag vill inte förneka att det kan vara förhållandet, men jag vill påpeka att vad jag har grundat min framställning på är de uppgifter som utskottet har fått ifrån Kungl. Maj:t, i propositionen, i tidigare utredningar m.m. Jag har såvitt jag förstår inte misstolkat någon av dessa uppgifter. Den enda utredning som utskottet har haft till sitt förfogande är den utredning som verkställdes inom utrikesdepartementet för något år sedan. Där säger man bl.a.: Det är inte möjligt för Svenska institutet att ta över all verksamhet i kulturhuset — alltså Tessininstitutet — bl.a. ”därför att Svenska institutet inte inom sig rymmer någon sakkunskap för vård av konstsam - lingar och för forskarservice”. Det är väl för resten närmast bristen på sådan sakkunskap som gör att Tessininstitutet över huvud taget får vara kvar med den mycket begränsade och mycket betydelselösa uppgiften att vårda de konstsam lingar som i framtiden skall pryda Svenska institutets lokaler. När det gäller forskarservicen så tycker jag att propositionen mot bakgrund av vad jag nyss sade tar alldeles för lätt på denna. Man säger att Svenska institutet skall överta den, trots alltså att institutet inte har någon kompetens härför. Det verkar som om man trodde att det gällde bara att vara orienterad i den franska motsvarigheten till vår Statskalender, universitetskataloger osv. Så är det verkligen inte. Skall man kunna komma utländska forskare in på livet och få ut någonting av värde från dem, så måste man introduceras av en person som har goda personliga relationer till vederbörande men som framför allt som forskare själv har gott anseende och har någonting att ge i utbyte. Man kan tycka vad man vill om detta, men så är det i verkligheten. Tessininstitutet har såvitt jag vet lyckats mycket bra med den uppgiften, medan Svenska institutet hittills kanske inte har haft så stor framgång. Man tycker därför att det inte är särskilt tilltalande att Svenska institutet nu bara så att säga skall krypa in i Tessininstitutets kläder.
Herr talman! Jag avser inte att här ta upp en diskussion med herr tredje vice talmannen om Svenska institutets framgång eller brist på framgång i sin verksamhet. En sådan diskussion kanske kan föras på annan plats. Jag vill bara betona att så alldeles främmande för forskningsaspekten av kulturutbytet med andra länder, som herr tredje vice talmannen vill göra gällande, är inte Svenska institutet. Vi har verksamhet också på det området som skattas högt av institutets styrelse. Men för att främja det bästa möjliga utnyttjande av den omfattande erfarenhet som Tessininstitutet och dess ledning har på detta område, speciellt i Frankrike, är just avsikten, som jag sade, i händelse av ett positivt beslut i riksdagen, att det skall tillsättas en referensgrupp med representation för Tessininstitutet för att skapa bästa möjliga underlag för den blivande verksamheten. Kungl. Maj:ts förslag rörande denna verksamhet är inte, herr Virgin, tillkommen alldeles på en slump. Det grundas på en utredning i utbildningsdepartementet, som redovisas i handlingarna och enligt vilken man på denna punkt beträffande Svenska kulturhusets kommande organisation och administration angav två alternativa lösningar. Denna utrednings promemoria från utbildningsdepartementet har varit på remissbehandling, varvid från remissinstansernas sida en majoritet har avgivit förord för den lösning som Kungl. Maj:t nu har stannat för. Det är alltså inte ett fullt så oöverlagt beslut, herr talman, som herr Virgin har velat göra gällande.

Herr talman! Det var just den promemoria som fru Thorsson nu talar om, som jag citerade ur när jag sade att den klart har redovisat att Svenska institutet inte har någon sakkunskap för att lämna forskar service. Något annat underlag för utskottets beslut har vi inte haft på detta område. Jag kunde inte finna att fru Thorsson gav något sådant nu heller.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att jag nog missförstod herr tredje vice talmannen, eftersom han åberopade en utredning inom utrikesdepartementet, medan den utredning, som jag känner till och som ligger till grund för Kungl. Maj:ts förslag, är verkställd inom utbildningsdepartementet. Där kommer man fram till ganska klara slutsatser beträffande Svenska institutets möjliga kompetens att tillhandagå med den service som också behövs i detta avseende efter den förstärkning, som tillkomsten av en referensgrupp kommer att innebära.
Herr talman! Jag vill understryka vad som sägs i utskottets betänkande, nämligen att det förslag som nu föreläggs riksdagen inte innebär att Tessininstitutet upphör att finnas till. I statsverkspropositionen sägs klart att Tessininstitutet bör ha ”det odelade ansvaret för sina samlingar och deras vård” även i fortsättningen. Detta är en administrativ åtgärd. Självklart är det en fråga, som har med både ekonomi och praktiskt sunt förnuft att göra, huruvida vi i Paris skall upprätthålla två institut som i princip bedriver samma verksamhet. Det är därför som utskottet också har ansett att man borde tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag att sammanföra dessa två institut under en gemensam styrelse. Tessininstitutet kommer alltså att bli representerat i den styrelse som skall leda verksamheten i Paris. Men jag vill framhålla att det är en undersökning på gång huruvida utrikesdepartementet skall övertaga ansvaret för Svenska institutets samtliga utlandskontor. Det är en prövning som kommer att få göras när utredningen är klar, men i avvaktan på detta anser utskottet att det steg som nu föreslås skall tas vid detta tillfälle. Utskottet kan inte underlåta att betona att vi betraktar detta som en praktisk åtgärd. Det är icke fråga om att på något sätt utplåna Tessininstitutet, som herr Virgin mycket varmt talat för i detta sammanhang, men av praktiska och andra skäl anser vi det vara nödvändigt att vidtaga denna åtgärd i avvaktan på beslutet huruvida Svenska institutets samtliga utlandskontor skall läggas under utrikesdepartementet eller ej. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall be att få påpeka att yrkandet i vår reservation innebär att man skall ytterligare ett år uppskjuta det slutliga ställningstagandet till de föreslagna förändringarna beträffande Tessininstitutet. Det tillämpas nu en provisorisk ordning men den skulle enligt regeringens förslag, som utskottet tillstyrker, avbrytas den 1 juli. Vi tycker att man mot bakgrunden av de osäkra faktorer som här finns skulle vänta ett år med detta. Jag anser också att utskottets ärade ordförande givit ännu ett skäl till att man skulle vänta med det slutliga avgörandet ytterligare ett år när han pekar på att det också pågår en utredning om Svenska institutets utlandskontor över huvud taget. Jag vill vidhålla mitt yrkande om bifall till reservationen vid denna punkt.
Herr talman! Med anledning av herr tredje vice talmannens senaste inlägg vill jag betona att det är ofantligt svårt att bedriva verksamheten vid Svenska kulturhuset — en verksamhet som växer i omfattning under denna vår — med nuvarande provisoriska arrangemang för dess ledning. För ett rationellt och effektivt utnyttjande av de betydande värden som finns i kulturhuset är det nödvändigt att verksamheten kommer under en fast och enhetlig ledning. Därmed föregriper man inte — det vill jag bestämt säga i genmäle till herr tredje vice talmannen — en eventuellt kommande omorganisation av Svenska institutets utlandsrepresentationer. Det blir helt naturligt konsekvenser av ett eventuellt sådant beslut också för Svenska kulturhuset i Paris, men intill dess att så sker är det nödvändigt, för att rätt förvalta de betydande värden som här är nedlagda, att institutet får, som jag nyss sade, en fast och enhetlig ledning.

Herr talman! Den politiska situationen i Europa under efterkrigstiden medförde att de kulturella och vetenskapliga förbindelserna mellan Västoch Östeuropa under många år var begränsade. Sovjetunionen och de andra östeuropeiska länderna förblev för oss ur forskarsynpunkt och när det gäller vetenskapliga kontakter under denna tid en ganska okänd värld. Detta håller nu på att påtagligt förändras. Det är i dag mycket lättare än tidigare att etablera och upprätthålla sådana kontakter. Den erfarenheten har vi både i Sverige och i andra västeuropeiska länder.

Herr talman! Det är just mot den bakgrunden som vi i motionen 684 och i den reservation som bygger på denna motion velat fästa uppmärksamheten på den stora betydelse som bör tillmätas de av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien ingångna överenskommelserna om ett ömsesidigt forskarutbyte med motsvarande institutioner i Sovjetunionen, Bulgarien, Rumänien och Tjeckoslovakien. Dessa överenskommelser har träffats av akademierna först efter ingående samråd med utrikesdepartementet och har hälsats med stor tillfredsställelse av både den svenska regeringen och de politiska institutionerna i de övriga länderna. Överenskommelserna följer gängse praxis för öst-västutbyte, dvs. det utsändande landet svarar för resekostnaderna, medan mottagarlandet lämnar stipendier för uppehälle, bostadskostnader och andra omkostnader. Detta har bidragit till att skapa goodwill och nya praktiska samarbetsmöjligheter. I vår motion nämner vi t.ex. att ur detta samarbete vuxit fram direkta avtal mellan svenska och sovjetiska institutioner i fråga om plasmafysik och astronomi. Jag kan tillägga att detta utbyte också verksamt bidragit till att bana väg för de överläggningar som i juni skall äga rum med sovjetiska ansvariga forskare och myndigheter om föroreningarna i Östersjön. Under tredje huvudtiteln utgår ur anslaget till Övrig information om Sverige i utlandet för närvarande ett belopp om ungefär 50 000 kronor till detta forskarutbyte. De totala kostnaderna, som bestäms genom de ömsesidiga och bindande åtaganden som görs i överenskommelserna, uppgår i dag för Sveriges del till ca 325 000 kronor. Mellanskillnaden, dvs. den stora merparten av kostnaderna, har hittills främst täckts genom bidrag från statliga forskningsråd och fonder, i synnerhet styrelsen för teknisk utveckling och statens naturvetenskapliga forskningsråd.

Därmed skulle riksdagen betona vikten av detta samarbete och ge det den klara prioritering som är önskvärd. Därmed skulle akademierna få sina anslag direkt utan ytterligare ansökningsprocedurer, vilket de själva önskar och de nu anslagsbeviljande instanserna skulle välkomna. För budgetåret 1971/72 föreslår vi därför att denna anslagspost höjes med 200 000 kronor i förhållande till regeringens förslag, och vi förutsätter att detta fullföljes året därpå genom att ytterligare medel anslås på samma sätt för att täcka de utlovade och planerade kostnader som avses i motionen. Utskottets majoritet anför i huvudsak två skäl för sin ståndpunkt att inte tillstyrka någon ändring. Det första skälet är att under senare år sammanlagt från olika källor anslagits omkring 450 000 kronor årligen för forskningsändamål som har anknytning till Östeuropa. Vad man inte säger är att denna verksamhet omfattar två vitt skilda typer av anslag. Den ena typen gäller det här diskuterade samarbetet inom ramen för de överenskommelser som har träffats av de båda akademierna — det som nu uppgår till omkring 325 000 kronor. Den andra typen gäller sådana fall då ett fortlöpande samarbete etablerats mellan svenska och utländska specialinstitutioner eller då en svensk institution för en kortare eller längre tid individuellt velat knyta en särskilt framstående forskare till sig. Det är sant att sådana anslag utdelas av forskningsråden till ett inte obetydligt antal forskare varje år, men av dem avser endast en liten del forskare från Östeuropa. Det är dock inte denna form av samarbete som vår motion och reservationen tar fasta på. Därför har denna andra typ av samarbete ingenting att göra med det utbyte som vi har velat främja med motionen och reservationen. Det andra skäl som majoriteten anför mot vårt förslag är att de tekniska och vetenskapliga aspekterna skulle löpa risken att komma i bakgrunden om anslagen utginge under tredje huvudtiteln. Men i själva verket har forskningsråden och styrelsen för teknisk utveckling för sin del också haft att ta hänsyn till önskvärdheten av att vi håller ingångna överenskommelser. Ännu viktigare är dock att redan nu den vetenskapliga och tekniska bedömningen görs av akademierna själva efter samråd med vederbörande forskningsråd. Att anslaget skulle ges direkt från tredje huvudtiteln behöver inte påverka denna bedömning. Akademierna kommer att ha samma anledning som hittills att fästa avseende vid just de tekniska och vetenskapliga aspekterna. Herr talman! Vi vet att forskningsanslagen blivit snävt behandlade i årets statsverksproposition och att konkurrensen om medlen därför kommer att bli hårdare än förut. Varje rimlig åtgärd som kan bidra till att lätta på detta tryck — även om åtgärden är av blygsam omfattning — bör därför välkomnas. Reservanternas förslag skulle få just denna effekt genom att motsvarande belopp frigöres för annan vetenskaplig forskning eller för tekniskt utvecklingsarbete. Den föreslagna höjningen för nästa budgetår och den deklarerade avsikten att gå vidare året därpå skulle ge akademierna bättre möjligheter att planera utbytet för framtiden. Det gäller nämligen inte bara att hålla de ingångna överenskommelserna utan också att bereda plats för en utbyggnad till att omfatta överenskommelser även med Polen och Ungern. Sådana avtal har akademierna nu förberett men hittills måst avstå från att fullfölja av hänsyn till risken att bli utan medel för det här ändamålet. Genom att stödja reservationen 2, herr talman, kan alltså riksdagen markera den vikt den fäster vid detta forskarutbyte som ett led i vår strävan att knyta närmare kontakter med de östeuropeiska länderna. Samtidigt kan den härigenom något öka resursutrymmet för annan forskning. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 2 av herr Dahlén m.fl. vid punkten 5 i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Wirmark har sakligt, ingående och utförligt behandlat den syn som reservanterna representerar, och jag skall inte förlänga debatten med att upprepa vad han sagt utan vill inskränka mig till bara några kommentarer och synpunkter. Vi måste väl alla vara överens om att värdet av ökade vetenskapliga kontakter mellan olika länder är odiskutabelt. Det gäller i relationer mellan alla länder. Sådana kontakter berikar parterna, ökar förståelsen mellan dem och närmar länderna till varandra. Det senare är naturligtvis inte minst viktigt när det gäller relationerna mellan östoch västvärlden, och där kanske vårt land har alldeles särskilda förutsättningar att göra insatser. Vi har ju genom åren i många fall sett att det genom samarbete mellan forskare från olika länder etableras kontakter, som leder inte bara till tekniskt och ekonomiskt samarbete utan också till ökad politisk avspänning.

Jag tillmäter båda dessa saker stor betydelse och yrkar bifall till reservationen 2.